Herr talman! Arne Gadd sjöng samma visa som han gjort varje år vid den här tiden. Den går ut på att vi moderater inte sparar så mycket som vi säger, men å andra sidan sparar vi alldeles för mycket. Jag har vid de här tillfällena varje år brukat säga: Ni får bestämma er för vilken fot ni vill stå på. Finansutskottets kansli har nu bekräftat att våra beräkningar och vårt budgetalternativ för budgetåret 1986/87 är korrekta — likaså utgifterna för helår framöver. Däremot har vi något olika uppfattningar om genomslaget av våra skattesänkningar, och det har en beräkningsteknisk förklaring. Men det viktiga är att det är obestridligt att vi när det gäller det budgetförslag för 1986/87 som nu skall behandlas har ett budgetunderskott som är bortåt 8 miljarder lägre än det som regeringens budget innebär. Därefter — för kommande år — återkommer vi med nya besparingar; Arne Gadd behöver inte vara orolig på den punkten. Ett annat tema i Arne Gadds korta inlägg här var att moderat politik gynnar de rika. Det är obestridligt att våra skattesänkningar har sin tyngdpunkt i de breda inkomstskikten. Även efter regeringens förslag här i går kommer vi att sänka marginalskatterna till 40 20 för de breda grupperna av arbetare och tjänstemän, medan Arne Gadd tydligen vill stanna vid 50 90. Arne Gadd hade också goda ord att säga om regeringens familjepolitiska förslag. Jag får inte det att gå ihop riktigt. Här har man lagt fram förslag om ett höjt grundavdrag — vem är det som tjänar på det? Jo, det är familjer som har goda ekonomiska resurser och kan fördela över tillgångar på barnen, så att de kan skaffa sig kapitalinkomster på upp till 11 600 kr. — de får dem skattefritt. Det är ett rejält grundavdrag — till barn med kapitalinkomster! Men för familjer som har snävare ekonomi och som inte har dessa möjligheter gör man ingenting i skattesystemet. Att den ende familjeförsörjaren hemma har en familj med flera barn tar man inte ett dugg hänsyn till. Vi moderater anser det vara rimligt att ge ett grundavdrag till varje barn, oavsett om det tillhör en rik eller en fattig familj. Till sist sade Arne Gadd att moderaternas ytterligare besparingar särskilt går ut över kommunerna. Hörde Arne Gadd att finansministern på presskonferensen i går skröt med att regeringen nu drar in över 8 miljarder från kommunerna, medan vi stannar vid totalt sett 4-5 miljarder? Vad säger Arne Gadd om den situationen; han får alltså försvara betydligt större indragningar från kommunerna än dem som han skäller på oss moderater för att vi vill genomföra!
Herr talman! Arne Gadd gick inte närmare in på de aktuella frågorna i den ekonomiska politiken om hur man skall kunna begränsa kostnadsutvecklingen och bevara företagens konkurrenskraft. Jag skall därför inte göra det heller. Däremot sade Arne Gadd någonting om sambandet mellan förhållandena på börsen och avtalsrörelsen, som jag skulle vilja kommentera. Där tror jag att Arne Gadd hade kunnat göra en pedagogisk insats genom att påminna om att stigande aktiekurser inte är något negativt för avtalsrörelsen. Det är inte så att de människor som jobbar i aktiebolag för vilka det går bra på börsen framöver på något sätt får det sämre av det. Jag tror i stället att det förhåller sig tvärtom, nämligen att företag som är vinstgivande och som av det skälet går bra på börsen också är bra arbetsplatser och har bättre förutsättningar för lönehöjningar och större trygghet i anställningen. För övrigt är inte en omsättningsskatt på aktier någonting som egentligen riktar sig mot de människor som har aktier, utan den är en skatt på handeln med aktier. De olika budgetalternativen lär väl komma att få revideras många gånger ytterligare. Inte minst kommer de skatteoch familjepolitiska förslagens budgeteffekter att behöva vägas in av finansutskottet. Jag håller med Lars Tobisson om att Arne Gadds argumentation mot våra besparingar på det kommunala området verkar litet egendomlig, om man beaktar att hans eget parti just har föreslagit indragningar från kommunerna på ytterligare 4 miljarder kronor. I argumentationen mot de besparingar som vi har föreslagit kanske man skall vara litet försiktig, eftersom dessa besparingar tenderar att dyka upp igen i regeringens budgetförslag någon tid efteråt.

Herr talman! Jag noterar att Arne Gadd bekräftar att socialdemokratin sluter upp bakom vårt förslag till höjning av det kommunala grundavdraget och till höjning av brytpunkten i inkomstskatteskalorna. Jag är tacksam för den bekräftelsen. Vidare dissekerar utskottets ordförande olika budgetalternativ, bl.a. centerns. Han säger att alternativens tekniska kvalitet inte har varit så hög. Nej, det kan väl erkännas att den kunde ha varit högre. Men det beklämmande är att finansdepartementets beräkningar har haft verkligt dålig kvalitet. Finansdepartementets och finansministerns beräkningar har ju när det gäller centerns motioner slagit fel med väsentligt över 6 miljarder. Jag förstår Arne Gadd om han försiktigtvis inte tar upp de korrigeringar av finansutskottets beräkningar som jag gjorde i mitt inlägg — nämligen dels vad gäller effekterna av schablonavdraget, dels vad gäller effekterna av B skatteuppbörden. När det gäller den senare posten har finansutskottet bytt princip från i fjol till i år. Det vore angeläget att man åtminstone tillämpade samma principer när man värderar olika budgetalternativ. Summan av detta är — tvärtemot vad Arne Gadd vill göra gällande — att centern har ett rejält plus i sitt budgetalternativ. Det är en ganska stor skillnad mot att ha ett minus på 2,4 miljarder, som Arne Gadd vill göra gällande. Våra beräkningar höll alltså, och det visar att vårt budgetalternativ håller. Jag är angelägen om att Arne Gadd bekräftar att han uppfattar våra förslag på det sätt som jag har redogjort för. Det är orimligt att föra en diskussion, om vi inte är överens om vad siffrorna innebär. En förutsättning för en saklig debatt är att man respekterar korrekta uppgifter som används i debatten.

Herr talman! Det var ett intressant anförande som Arne Gadd höll. Först och främst kunde jag märka en kraftig nyansering när det gäller inflationsdrivande effekter. Det är tydligen inte längre bara lönerna som driver upp inflationen utan också vinster och företagens agerande, förväntningar om vinster, räntepolitik m.m. Det var ju bra. Om sådana skrivningar kommer fram nästa gång i finansutskottet, kanske vi kan enas på den punkten så att jag inte behöver reservera mig. Sedan sade Arne Gadd att det var orimligt att man skulle hålla igen lönerna, när man ser hur aktieutdelningarna har ökat och ökar. Det håller jag också med om. Det är stötande för människor som tar ansvar och håller igen sina löner och försöker medverka på alla sätt utifrån de allmänt givna samhällsekonomiska riktlinjerna att se hur andra berikar sig på deras bekostnad. Så till matmomsen. Det är bara av skattetekniska skäl som man tycker att slopande av matmomsen inte är något bra förslag, sade Arne Gadd. Det var en förändring av den socialdemokratiska ståndpunkten, måste jag säga, för i den utredning där jag deltog och i de texter som lagts fram inför skatteutskottets behandling av förslaget pekar man på att det är fördelningspolitiskt fel att sänka skatten på mat. När man försöker hitta på argument mot sänkning av matmomsen, kommer man på att en sådan sänkning skulle gynna de rika, eftersom de äter finare och dyrare mat. Jag menar, precis som Arne Gadd nu säger, att borttagande av matmomsen gynnar låginkomsttagare mest. De har ofta den största försörjningsbördan, tunga yrken och många barn. Låginkomsttagare lägger en mycket större andel av sina utgifter på mat än vad höginkomsttagare gör. Det visades också i utredningen som jag nämnde. Hans Petersson borde lära sig att subventioner är precis lika bra, heter det vidare. Ja, det vet jag, och jag skrev i min reservation till utredningsbetänkandet att det går bra med subventioner. Bara man tar bort momseffekten, är jag nöjd. Det ger naturligtvis samma effekt i kassan för familjerna som får lättnaden. Så där är vi också överens. Arne Gadd säger att han syftar till ett läge där man kan ta bort matmomsen. Är det ett löfte från socialdemokraterna? I så fall är också det någonting helt nytt. Tidigare har man ju verkligen sagt ifrån att man inte tänker röra matmomsen. När det gäller finansieringen vill jag säga att det skatteförslag som regeringen lade fram i går kostar 4 miljarder kronor i minskade intäkter för kommunerna, medan mer än 2 miljarder blir ofinansierade, som staten skall stå för. De 2 miljarderna är ju nästan de 3 miljarder som vi tycker att man skall ta för att slopa matmomsen med en tredjedel i ett första steg — vi vill gå fram i tre steg. Man har alltså pengar för att minska matmomsen, om man verkligen vill, i stället för att ge skattesänkningar som främst gynnar höginkomsttagare, vilket regeringens nu framlagda förslag bevisligen gör. Det kan man se genom att titta på skatteskalorna. Herr talman! Tiden löper. Jag skall återkomma till budgeten i nästa replik.

Herr talman! Finansutskottets ordförande är verkligen inte särskilt debattlysten. Det verkar som om han försökte få detta överstökat fortast möjligt. I sitt anförande tog han hjälp av utskottskamrater som skall klara av andra delar och nöjde sig med några formella bemärkningar, och nu svarar han inte i fråga om något av de problem jag berörde i min replik. Jag skall repetera de uppgifter som finansministern lämnade i går. Han sade då att staten kommer att från kommunerna dra in 8,2 miljarder — 2,8 miljarder i minskade statsbidrag, 2,4 miljarder i minskat skatteunderlag och nästan 3 miljarder i likviditetsindragningar genom omlagt kommunalt bostadstillägg. Till detta kommer sedan att socialdemokraterna planerar att höja skatteutjämningsavgiften med mellan 1 och 2 miljarder. Totalt blir det därmed indragningar på mellan 8 och 10 miljarder kronor, dvs. dubbelt så mycket som vi moderater har förordat. Detta var tydligen inte Arne Gadd medveten om när den socialdemokratiska majoritetstexten — eller snarare minoritetstexten — i utskottet formulerades i fråga om kommunerna, och det är han uppenbarligen inte nu heller. Han är svarslös. Men jag vill ändå ha en upplysning om hur Arne Gadd ser de moderata besparingarna när det gäller kommunerna i detta perspektiv. Arne Gadd hade heller ingen kommentar till min fråga om det rättvisa i en familjepolitik som ger stora grundavdrag till kapitalägande familjer men inte till familjer utan sådana resurser. Jag kan vidga detta till att fråga Arne Gadd: Vari ligger det fördelningspolitiskt kloka och rättvisa i att man delar ut stora skattelättnader till dem som har 10 000 kr. i inkomst — vilket de knappast kan anses ha som löntagare annat än i rena undantagsfall, för de kan inte rimligen leva på den lönen — medan man i inkomstläget 70 000 kr. höjer skatten? Det var ju en kritik som fördes fram mot moderat skattepolitik att vi inte tog hänsyn till dem som låg på 70 000 kr. och strax där under. Ni höjer skatten för den gruppen. Förklara det! I sitt anförande hade Arne Gadd några föraktfulla ord om aktieklipp. Men vilka är det som har varit särskilt aktiva på börsen under senare tid? Jo, löntagarfonderna och särskilt Nordfonden. Den har varje dag köpt och sålt aktier i Fermenta och skrutit med detta. Nu faller direktören i Nordfonden på utlåning till privatpersoner, men börsklippen har man faktiskt aldrig invänt mot. De var inte orsaken till att han fick gå. Hur kan Arne Gadd förklara detta? Kan han tala om för oss hur fonderna nu har underlättat årets lönerörelse och hjälpt till att hålla nere löneutvecklingen så som han vill att det skall ske?

Herr talman! Det var bra att finansutskottets ordförande påminde om vikten av tillväxt i vår ekonomi, om att det bara är genom att våra gemensamma resurser växer som vi får möjlighet att fördela nyttigheter till dem som har det sämst. Jag tror det finns en enighet om målet att skapa ekonomisk tillväxt, även om vi kan skilja oss litet när det gäller metoderna. Jag tycker att Arne Gadd kunde ha fyllt en pedagogisk uppgift genom att avvisa det tal som vi möter i dessa dagar om att en positiv utveckling på aktiebörsen skulle utgöra något slags hot mot de anställda och deras löneutveckling. Jag menar att det är motsatsen. Det normala är ju att en positiv börsutveckling också medför möjligheter till en positiv utveckling för börsföretagen och deras anställda. Därmed har jag naturligtvis inte tagit ställning till enskilda aktieaffärer eller eventuella missförhållanden i aktiehandeln. Här kunde man också från fackligt håll ha medverkat i denna pedagogiska uppgift, i stället för att upprepa påståendet att man har särskilt stöd för sina lönekrav i utvecklingen på börsen. I det avseendet står jag fast vid vad jag sade i mitt huvudanförande, nämligen att man i den diskussionen har känt igen det omisskännliga ljudet av skrammel från tomma tunnor.

Herr talman! När Arne Gadd talar om utvecklingen på börsen vill jag gärna erinra honom om att den ju är en produkt av den tredje vägens ekonomiska politik som regeringen gör anspråk på att ha etablerat. Utan den överlikviditet i exportföretagen som ju är en produkt av en alltför stor devalvering 1982 hade inte heller det överhettade klimat som vi nu har på börsen blivit ett faktum. Jag tycker att socialdemokratin här har anledning till rätt mycken självprövning. Åtgärder som höjningen av aktieomsättningsskatten är ju bara ett spel för galleriet och har inte någon reell effekt på det som är den grundläggande orsaken till ett överhettat klimat på vår aktiemarknad och också i viss mån på vår penningmarknad. Arne Gadd fick tydligen inte tid att återkomma till vårt budgetalternativ. Jag vill därför summera mitt intryck av hur först finansdepartementet och sedan finansutskottet behandlat centerns budgetförslag. Finansdepartementet talade om att vårt alternativ innebar en budgetförsämring med över 6 miljarder. I finansutskottet reducerades detta snabbt och effektivt till 2,4 miljarder. Sällan har en beräkning i finansdepartementet så snabbt fallit samman. Den analys vi i finansutskottet gjorde visade att en budgetförsvagning på 2,4 miljarder inte var realistisk. Preliminärskattetabellerna har ändrats tidigare. Varför kan de inte ändras när centern föreslår det? Vårt förslag om B-skatteuppbörden accepterades i fjol, varför accepterar man inte det i år? Summan av detta är ju att även den budgetförsämring på 2,4 miljarder som finansutskottets majoritet envisats med att hävda förbytts i ett plus. Jag tycker det är anmärkningsvärt att en ekonomisk debatt skall behöva belastas av så futila tvister om självklarheter som det här varit fråga om. Från centern begär vi respekt för vårt budgetalternativ på saklig grund, inte försök till att trolla bort verkligheten med allehanda illusionskonster.

Herr talman! Momsfrågan har blivit en teknikfråga för Arne Gadd. Utan att gå in på de möjligheter som ny teknik erbjuder i dagligvaruhandeln, där man på kvittot får reda på varenda morot man har köpt, så tycker jag att det borde vara möjligt att även redovisa om en vara är momsbelagd eller inte. Jag vill emellertid gå vidare och behandla de ekonomiska förutsättningarna. Men låt mig först ändå göra den anmärkningen, att Sverige är det enda land i Västeuropa som inte klarat av att skilja ut maten från andra varor när det gäller momsen. Möjligen är det ytterligare något nordiskt land som inte gjort detta, men i Europa i övrigt har man differentierade skatter. Nu sägs det att en sådan här differentiering blir för dyr och att det inte är samhällsekonomiskt ansvarsfullt att föreslå en sänkning av matmomsen i dagens läge. Men vi har ju föreslagit att momsen skall sänkas i tre steg. De två första stegen skall tas med hjälp av subventioner, så att momseffekten försvinner. Då har man två år på sig att utforma lagförslag och tekniska anvisningar för hur det tredje steget skall tas. Om nu Arne Gadd tycker att det här i verkligheten är en väldigt bra reform, så bör han tänka på att kostnaden för nästa år, då steg ett skall tas, blir 3 miljarder i extra statsutgifter för subventionerna. Genom finansministerns skatteförslag har ju staten undandragits inkomster på 2,2 miljarder kronor — det är det belopp som krävs för att genomföra förslaget om ändrade skatteskalor som presenterades i går. Och jag kan lova Arne Gadd att gäller det bara att ta ansvar för statsbudgeten, så nog skall jag hjälpa till att skrapa ihop 800 miljoner till för att vi skall kunna ta det första steget i fråga om matmomsen, som jag tycker är en mycket bra och rättvis reform. Om man går steg ett och två — vi kan ju tänka oss att Arne Gadd och övriga socialdemokrater inte vill gå längre, därför att de tycker att det är så tekniskt krångligt — har man ändå nått fram till 75 96 av livsmedelsutgifterna. Detta gäller alltså om man tar två steg då det gäller subventioner. Genom känd subventionsteknik kan man nå hela det område som brukar kallas basmat. Det går således att slopa momsen helt på basmaten genom subventioner. Därvidlag är tekniken känd, och man måste säga sig att uppenbarligen finns pengarna, när man ser hur regeringen agerar. Så till våra budgetförslag. Det fattas 5,8 miljarder, säger man, och det är ansvarslöst. Ja, till att börja med beror skillnaden när det gäller 2 miljarder på olika sätt att beräkna hur fort skatten kommer in. Beträffande ytterligare 2 miljarder, som finansutskottet inte vill räkna med, är det vår bedömning att det blir ett lönepåslag i näringslivet, utöver noll procent som regeringen har räknat med. Ni har sagt att de gamla avtalen kommer att gälla, och därför blir det inga extra inkomster. Men vi räknar med att det blir ett lönepåslag i år. Vi utgår då från den debatt som förs om lönerna och räknar alltså med samhällseffekter på 2 miljarder. Sedan finns det ytterligare 2,5 miljarder som regeringen nu söker finansiering för då det gäller åtgärder för barnfamiljerna. Regeringen vill ha nya inkomstkällor. Detta avsnitt hade vi med i våra motioner i januari. Vi har visat hur man skall ta in dessa 2,5 miljarder i vårt förslag om åtgärder för barnfamiljerna, så det var redan finansierat. Där ligger skillnaden.

Herr talman! Mot bakgrund av den debatt som förts skall jag dels ägna mig åt några sidor av vår penningoch valutapolitik, dels ta upp fördelningspolitik och aktiemarknad. Låt mig börja med att säga något om penningpolitiken. Skillnaden mellan borgerliga och socialdemokratiska regeringar är att de förra mest pratar, under det att de senare handlar. På inget område är detta mer tydligt än när det gäller kreditoch penningpolitiken. Under sina sex år i regeringsställning åstadkom de borgerliga praktiskt taget ingenting av strukturella reformer eller nytänkande på de här områdena. Under de senaste två tre åren har riksbank och regering under socialdemokratisk ledning genomfört en kraftfull avreglering, så att räntebildningen nu i princip är marknadsstyrd. Den milda form av placeringsplikt som ännu finns är inte mycket att orda om, och jag är glad att i dag kunna notera att också centern accepterar den. Vad valutaregleringen beträffar är förhållandena mer komplicerade. Återigen har vi en pragmatisk syn på valutaregleringen. Riksbanken har redan också aviserat en viss liberalisering. Valutakommitténs betänkande är nu ute på remiss. Därför är det klokt att avvakta den processen. Men vi skall ha klart för oss att vi i dag har en utestående stock av privata utlandslån i storleksordningen 150 miljarder kronor, samtidigt som näringslivet har en utmärkt hög likviditet i ungefär samma storleksordning. Var och en förstår att fullständig frihet på de här områdena skulle kunna radera ut valutareserven, i storleksordningen 50 miljarder, över en natt. De borgerliga framhåller Danmark som ett föredöme. Jag vet inte om Lars Tobisson hann med att lyssna på radion i morse, innan han gick hit till riksdagen. Danmark hade i fjol ett bytesbalansunderskott på gigantiska 28 miljarder. Det var i och för sig finansierat med försäljning av danska kronobligationer, men situationen var ändå inte hållbar. Nu kommer det sura efteråt. På radion i morse meddelades nämligen att statsminister Schläter hade tvingats genomföra den största regeringsombildningen i modern tid. Varför då? Jo, därför att man måste rätta till de åtgärder som den alltför fria valutaregleringen bidragit till att orsaka. Så en del om oljeprisernas nedgång. När oljepriserna gick upp vid mitten av 1970-talet och återigen 1979-1980 ledde det till bekymmer för den svenska ekonomin, bl.a. en försvagad bytesbalans. Då var det de borgerliga som styrde, och de skyllde de växande bytesbalansoch budgetunderskotten på just de stigande oljepriserna. Men si, när oljepriserna nu sjunker inträffar det märkliga att de borgerliga inte alls verkar intresserade av att använda de sjunkande priserna för att hjälpa till och sanera statens affärer. De borgerliga företrädarna är litet vaga. De tycks inte riktigt kunna tala ur skägget. Men det verkar som om de i varje fall är emot den höjning av oljeskatten som regeringen nu har föreslagit. Är man det, vill man helt enkelt förslösa vinsterna till följd av sjunkande oljepriser genom att bara låta dem gå vidare till konsumenterna för en kanske relativt tillfällig ”bonanza”. Låt oss tala klartext: Vad är bäst? Är det bäst att låta bensinpriset hållas runt 4:50 kr., kanske vara någon tioöring högre, och därigenom få ett ordentligt bidrag till saneringen av Sveriges ekonomi? Eller skall bensinen kosta en bit under 4 kr.? O.K., det senare kan vara trevligt för konsumenterna, men är det verkligen klokt? Vi får komma ihåg att en höjning av bensinskatten med 1 öre ger statskassan i runda tal 50 milj.kr. Den nuvarande situationen har också sitt behag. Vi kan hålla bensinpriset på en nivå som vi har vant oss vid och ändå, genom att använda skatteinstrumentet när det gäller att hantera oljepriset, bidra till den sanering av ekonomin som är så nödvändig. Vi skall trots allt ha fullständigt klart för oss att det är de stora budgetunderskotten och den snabbt växande statsskulden som är det grundläggande problemet i den svenska ekonomin. Dessa obalanser uppstod under de borgerliga åren. Även om vi har minskat budgetunderskotten kraftigt sedan 1983 är underskotten alltjämt stora. Det problematiska och samtidigt besvärande med den nuvarande situationen är att statsskulden obarmhärtigt och automatiskt kommer att öka. Professor Lars Werin har uttryckt sakförhållandet mycket pregnant i en skrift med titeln Perspektiv på budgetunderskottet: Till sin huvuddel är budgetunderskotten en konsekvens av tidigare års politik och konjunkturer, vilka ledde till ett initialt budgetunderskott som sedan dröjt sig kvar: statsupplåningen fortgår. Effekterna via dagens svenska underskott är med andra ord till betydande del fördröjda effekter av tidigare politik och tidigare exogena effekter. Vad Werin säger är att vi under lång tid kommer att sitta fast i det moras av galopperande underskottsökningar som präglade de borgerliga åren. Det är självklart att det inte går att över en natt sänka ett underskott på 80 miljarder till 0. Men under tiden växer statsskulden, och räntebelastningen blir allt drygare. I och för sig är det naturligt om de borgerliga inte vill låtsas om de rätta sammanhangen. Men vi kan inte i rimlighetens namn gå dem till mötes så till den grad att vi ställer all vettig analys och alla sanningar på huvudet. Det vore ändå att vara litet för behjärtad. En väsentlig orsak till de problem som vi i dag har att brottas med är alltså just vår höga statsskuld och vårt utlandsberoende. Vi har haft en rimlig tillväxttakt under de senaste tre åren, men största delen av de resurser som vi har skapat har fått användas för att dels täppa till hålen i våra utrikesaffärer, dels stärka företagssektorn. En del har också gått till den offentliga sektorn. Relativt litet har blivit över för privat konsumtion. Som ett led i restaureringspolitiken har reallöner och privat konsumtion hållits tillbaka. Samtidigt har aktiekurserna stigit kraftigt. I och för sig har detta inte varit vare sig önskvärt eller avsiktligt, men det är en fullständigt logisk följd av den situation som vi har hamnat i. De här sambanden just mellan den ekonomiska situationen, budgetunderskotten och aktiekurserna har knappast alls uppmärksammats i debatten. Men en kännedom om de sambanden är fundamental för att man skall förstå det läge som vi i dag befinner oss i. Efter de borgerliga årens utarmning var det nödvändigt att låta företagsvinsterna stiga. Det var nödvändigt att låta kapitalandelen av BNP öka för att man skulle få företag som var någorlunda livskraftiga och konkurrensdugliga. Höjda företagsvinster slår förstås igenom i höjda aktiekurser. Det här är ett sammanhang som jag tror att de flesta begriper. Men det andra sätt på vilket budgetunderskotten har bidragit till att höja aktiekurserna är litet mer svårfångat och subtilt. Ett budgetunderskott innebär att den utestående statsskulden ökar. Men om placerare skall vara villiga att acceptera mer statspapper måste villkoren bli bättre. Ökningen i statsskulden ökar sedan det totala värdet i de privata portföljerna, dvs. hos de privata förmögenhetsägarna — företag och hushåll. De med förmögenheter att placera blir rikare medan skattebetalarna i gemen blir fattigare, eftersom de också genom statsskulden har en skuld som förr eller senare måste betalas och i varje fall förräntas. Så småningom ökar också efterfrågan på annat än statspapper, inte minst efterfrågan på aktier. Det går inte att år efter år pumpa ut 80, 70, 60 eller 50 miljarder utan att detta driver upp aktiekurserna. Det är också exakt vad vi har kunnat se under de senaste fem åren. För övrigt kan vi lägga märke till att den här effekten kom innan vinsterna började stiga. Aktiekurserna började nämligen gå upp redan 1980. Det är med andra ord budgetunderskotten och den snabbt växande statsskulden som ligger bakom uppgången av aktiekurserna. Det är de ekonomiska obalanser som de borgerliga åren skapade som är grundorsakerna till de stötande och orättvisa fördelningseffekter som vi har kunnat iaktta under senare år. Har då de borgerliga partierna i dag något intresse av att analysera de här effekterna? Vill de dra några politiska slutsatser av dem? Vad två av partierna beträffar, moderaterna och folkpartiet, saknas intresset totalt. Centern har ett visst men litet bakvänt intresse, eftersom Nils Åsling har fått för sig att just socialdemokraterna skulle ha önskat denna utveckling men inte alls tycks fatta att det var den politik som han själv var med om att föra då han satt i regeringsställning som lade grunden till den här processen. Det är klart att de här mekanismerna har stuckit folk i ögonen. Gemene man kanske inte direkt kan bena ut sammanhangen men har i motsats till vissa borgerliga politiker tillräckligt med sunt förnuft för att förstå att det ligger något skumt bakom det hela. Och det har man fullständigt rätt i. Det är också det här som gör att regeringens förslag om en ökning av omsättningsskatten på aktier är helt i sin ordning. Det är nämligen samhället och dess ekonomiska politik som i stor utsträckning står bakom uppgången på börsen. Att samhället tar tillbaka en del av de vinster som dess egen politik har skapat är rättvist, naturligt och följdriktigt. Vi kan naturligtvis alltid diskutera vilka medel som skall användas. Omsättningsskatten har sin begränsning. Den kan knappast höjas utöver de 2 70 som den kommer att uppgå till efter den 1 juli. Det är dock en robust och mycket enkel form av beskattning. De senaste dagarnas utveckling på börsen visar också att beskedet om att regeringen vill höja omsättningsskatten knappast har medfört några negativa konsekvenser. Ironiskt nog har vi just de senaste dagarna fått vad som brukar kallas ”all time high” vad kursutvecklingen beträffar. Statistiken över reavinster är mycket bristfällig. Som en tumregel brukar man ange att reavinstskatten på aktier under goda år kan bringa in kanske 2 miljarder kronor till statskassan. Lägger vi därtill omsättningsskatten på aktier kanske börsen som skattekälla, låt oss säga nästa år, kan ge 34 miljarder kronor. Var och en begriper att detta är en ganska beskedlig beskattning, framför allt om vi betänker att börsvärdena på några få år har stigit med ett par hundra miljarder. Jag kan inte avhålla mig från att också säga ett par ord om vpk. Vpk har en kluven inställning i fördelningsfrågor. Partiet verkar ytligt sett att ha en enormt karsk attityd. Det föreslår en omsättningsskatt på en höjd som är fullständigt orealistisk och talar om engångsindragning och det ena med det andra. Men varför klingar detta tal så ihåligt? Jo, därför att vpk:s politik skulle öka budgetunderskottet ännu mycket mer. Vpk-arna är de verkliga spenderarna i svensk politik. Det är klart att skadeverkningarna, de negativa fördelningseffekterna, snabbt skulle bli mycket större. Hans Petersson i Hallstahammar och ingen annan heller lär väl så snabbt kunna bringa oss över i den renodlade planeringsekonomin med ett fullständigt statligt eller skall vi säga allmänt ägande, så att vi skulle klara de problemen. Nej, jag tror att folk genomskådar vpk. Oavsett om det är den bästa tänkbara jordmån för en populistisk förkunnelse som vi har i dag får nog vpk som parti finna sig i att stå och stampa runt 4 eller 5 96, för de flesta svenska löntagare genomskådar vpk:s förslag. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till finansutskottets betänkande nr 10 i alla dess delar.

Herr talman! Bo Södersten berömde den socialdemokratiska regeringen för att ha avreglerat kreditpolitiken. Så är det ju inte alls. Tvärtom har inte regeringen framlagt något förslag om avreglering på basis av kreditmarknadsutredningens förslag. De gånger vi från moderat håll har stött på här i riksdagen har det regelbundet avvisats. Vad som har skett — och det vill jag gärna berömma — är att riksbanken trots den från regeringen och socialdemokraterna i riksdagen visade attityden har genomfört en påfallande långtgående avreglering av kreditpolitiken. Vad som nu dröjer sig kvar är en enda plump i protokollet, nämligen den placeringsplikt för försäkringsinstitut som ju berövar pensionärerna åtskilligt av de förmåner de trott sig vara tillförsäkrade. Denna placeringsplikt dröjer sig kvar från en tid då vi hade reglerade räntor. På den tiden var man ändå noga med att hålla den prioriterade räntan strax under marknadsräntan. På senare år har det blivit ett sätt att beskatta försäkringsbolagen och alltså ytterst pensionärerna. Det var när räntorna var på väg uppåt. Nu är marknadsräntan — även den långa — på väg neråt, ned förbi 11 26, där man har låst den prioriterade räntan. Det ledde häromdagen till att riksgäldsfullmäktige — Bo Södersten är ju ledamot av riksgäldsfullmäktige — fick stänga statslånet därför att det plötsligt blev så väldigt fördelaktigt för försäkringsbolagen att teckna sådana obligationer. Det tycker jag visar dels nackdelen med reglerade räntor, dels att det nu verkligen är läge att avskaffa placeringsplikten, vilket vi föreslår i en reservation. Jag hoppas att Bo Södersten i enlighet med sitt tal om den avreglering man har åstadkommit är beredd att rösta för den reservationen. Sedan sade Bo Södersten att valutapolitiken är mer komplicerad och varnade för kapitalutflöde. Vi fick också höra någonting om radion och Danmark. Jag kan försäkra att jag hörde det här inslaget om Danmark i radion i morse. Bo Södersten ville få det till att regeringsombildningen där har samband med att den valutapolitiska avregleringen har misslyckats. Inte alls! Denna ombildning är sedan länge planerad, och den gjordes nu efter den framgångsrika folkomröstningen om EG. Vad vi kan säga om Danmark är ju att man i de flesta avseenden har förbättrat sin ekonomi. Dock har man ett stort bytesbalansunderskott. Trots detta har man ett positivt kapitalflöde och har alltså också kunnat hålla en stark krona till sjunkande räntor. Det är anmärkningsvärt och visar om något fördelen av att genomföra en avreglering på detta område. Jag måste fråga Bo Södersten: Varför skall företagen med valutareglering tvingas till klippekonomi? Varför skall en medborgare ha rätt att köpa en Volkswagen för många tiotusen kronor men inte en aktie i Volkswagen för några hundra kronor? Varför inte tillåta utlänningars obligationsköp, när detta erfarenhetsmässigt borde leda till en kapitalimport som medverkar till att sänka räntenivån i Sverige?

Herr talman! Som ett svar på Bo Söderstens inlägg vill jag upprepa vad jag redovisade nyss från talarstolen. Vi har i våra beräkningar ett budgetunderskott som är ungefär lika stort som regeringens. Jag tror att man vid närmare granskning finner att de samlade effekterna — när vi nu får se regeringens förslag, som betyder ytterligare försämrade inkomster för staten men också för kommunerna — innebär att vi kommer att ligga på plus jämfört med regeringens förslag. Men det skall jag inte svara på förrän vi har fått värdera alla förslag. Så den gubben går inte — att försöka skrämma med budgetunderskottet som vpk-politik. Det har man ju alltid försökt med trots att vi redovisar beräkningar för hur vi skall finansiera saker och ting. Däremot är det intressant att höra att Bo Södersten säger att en höjning av omsättningsskatten på aktier är helt i sin ordning. Sent skall syndaren vakna. Jag glömmer aldrig den galla som östes över vårt förslag när vi väckte det första gången. Det talades om att det var helt orealistiskt. det skulle störta börsen i fördärvet, det innebar en helt felaktig politik. Och skattetrycket skulle ju öka. Jag är inte rädd för att öka skattetrycket om man ökar det på rätt ställe. En ökning av skattetrycket på vissa företeelser i det här samhället är nödvändig, om man menar allvar med att man skall föra en riktig återfördelningspolitik. Om de som har förlorat under en tioårsperiod med borgerliga och socialdemokratiska regeringar skall få någonting tillbaka, då gäller det att hjälpa till på olika sätt. Jag tycker att våra förslag till finansiering av åtgärderna i år är alldeles utmärkta. Men hur man betraktar dessa förslag beror givetvis på om man har en högereller vänsterståndpunkt när man granskar budgeten. Jag har en vänsterståndpunkt. Det kunde vara roligt att höra från vilken utgångspunkt Bo Södersten betraktar budgeten. För övrigt tänker jag inte kommentera frågorna om procentsiffrorna i opinionerna. Jag tycker att verkligheten skall få tala i det långa loppet, och jag är full av tillförsikt, Bo Södersten. Det finns varaktiga och långsiktiga problem här i landet som inte kan lösas med mera kapitalism eller undfallenhet mot kapitalet. Det måste till en socialistisk utveckling, och jag tycker att vårt parti är utomordentligt väl skickat att delta i den utvecklingen.

Herr talman! Först några ord till Hans Petersson i Hallstahammar. Jag tycker inte att det är någon större mening med att här försöka käbbla om siffror i budgetberäkningar hit eller dit. Men det är ofrånkomligen så, att vpk dels vill ha ökade löner, dels vill ha en kraftigt expanderande offentlig sektor. Ni vill praktiskt taget inte ha några som helst besparingar. Det går inte att komma ifrån att ni för en rent populistisk linje, som skulle få katastrofala följder för svensk ekonomi och svenska löntagare om den sattes i sjön. Så till Lars Tobisson. Lars Tobisson kan naturligtvis inte förneka att det är under socialdemokratisk ledning som riksbanken har avreglerat den svenska kreditmarknaden. Detta med valutareglering är intressant. Danmark avskaffade sin valutareglering, trodde att det skulle gå fint och körde på. Man fick ett underskott i sin bytesbalans på 28 miljarder kronor. Det är fullständigt korrekt, som Tobisson säger, att man finansierade det hela med att sälja kronoobligationer till tyskar för 30 miljarder, som innebar ett visst positivt kapitalinflöde. Men det är ändå en oerhört farlig politik — det är den som har lett till att man nu måste föra en mycket hård åtstramningspolitik med kraftig höjning av moms och punktskatt. Det var därför som statsminister Schläter tvangs ombilda sin regering. Det allra mest intressanta i denna debatt är borgerlighetens samlade tystnad. Lars Tobisson var mycket debattglad nyss, men nu tycks han ha drabbats av tunghäfta. Det mest centrala som har hänt i den internationella ekonomin, nämligen dollarfallet och de sjunkande oljepriserna, samt vilka ekonomisk-politiska konsekvenser som bör utlösas av de sjunkande oljepriserna har Lars Tobisson och de andra företrädarna för borgerligheten inte ett ord att säga om.

Herr talman! Det intressanta med fallet Danmark och det som kan vara till vägledning för oss är att man där har satt i gång en snabb tillväxt som har gett en stor import, som har lett till ett underskott i bytesbalansen. Man har klarat den situationen genom en upplåning utomlands, som har kunnat genomföras med ett sjunkande ränteläge. Man har gjort det genom att öppna möjligheter för valutautlänningar att köpa danska obligationer. När regeringen Schläter tog över från Anker Jörgensen hösten 1982 var den danska räntenivån på statsobligationer 22,5 Zo. Nu är den nere under hälften av detta och även under den svenska räntenivån. En orsak är alltså avvecklingen av valutaregleringen, och en annan är att Danmark tillhör det europeiska monetära systemet. Detta gör att omvärlden kan ha förtroende för den danska politiken — man vet att det i Danmark inte kan genomföras konkurrensdevalveringar i samma syfte som i Sverige med 16 96 utan att man klarar det trots svårigheterna i dansk ekonomi. Detta är av så stort intresse att Bo Södersten inte bara mekaniskt, därför att det är en borgerlig regering som genomför detta i en situation som mycket liknar den svenska, skall avfärda det och säga att det är farligt. Visst kan det vara farligt, nämligen om man inte har förstånd att sköta sin ekonomiska politik. Men det är precis lika farligt för Sverige. I och med att vi har åtagit oss att hålla en fast valutakurs har vi också ålagt oss att inte föra en avvikande ekonomisk politik, som skulle betyda t.ex. en snabbare kostnadsutveckling i Sverige än i omvärlden. Det är vi som har dessa bekymmer, inte Danmark. Bo Södersten sade att vi inte hade uppehållit oss mycket vid den förändrade situation som oljeprisfallet medför. Jag var inne på det rätt mycket i mitt anförande, men jag skall säga ytterligare något. Man kaniinte, som finansministern gjorde i går, ta till intäkt att Finland och Italien överväger eller redan har genomfört höjningar av oljeskatten för att vi prompt skall göra det här i Sverige. Det viktiga för oss är vad som sker i de stora länderna — i Storbritannien, Västtyskland och USA. Där finns inga tecken på att man skall höja oljeskatten. När vi då gör det innebär det att vi frivilligt tar på oss en kostnadsfördyring för vårt näringsliv. Vill man höja oljeskatten av energipolitiska skäl — inte för att finansiera barnbidrag eller vad det kan vara — måste man av kostnadshänsyn se till att sänka någon annan skatt som drabbar produktionen, så att vi inte försätter oss i ett sämre konkurrensläge gentemot omvärlden.

Herr talman! Jag skall inte säga så mycket, men jag skulle gärna vilja att Bo Södersten förde ner debatten på en strikt saklig nivå och bedömde vad jag har sagt och vad som finns i våra motioner. Vi har faktiskt kritiserat inflationsteorin såsom den framförs av SAF, borgerliga krafter och till viss del även av regeringen och sagt att andra saker än lönerna har stor betydelse. Det har lagts fram undersökningar som t.o.m. visar att vinstutvecklingen har haft en avgörande betydelse vad gäller inflationsutvecklingen under 1980-talet. Vid sidan av det har vi sagt att det behövs en jämn löneutveckling för de anställda. De skall få del av det samlade produktionsvärde som de är med och skapar. Det är bra för statens finanser, därför att skatter och inkomster ökar. Man får den vägen möjlighet att skydda och kanske också utveckla den offentliga sektorn. Sedan har vi sagt att det måste tillföras ytterligare medel för att utveckla den offentliga sektorn, för den har oerhört stor betydelse när det gäller att skapa nya jobb och rättvis fördelning. De förslag som Bo Söderstens parti nu lägger fram, som undan för undan begränsar den offentliga sektorns inkomster på ett mycket starkt sätt, kommer oavsett vad ni säger i ord och oavsett vad ni skriver i era handlingar att försämra möjligheten att behålla den offentliga sektorns kvalitet. Det kommer att bädda för en privatisering, kanske en sönderdelning och en utförsäljning av delar av den offentliga sektorn. Det är den alternativa utvecklingen till den jag förespråkar. Då tycker jag att den utveckling som vpk föreslår i sina motioner och som jag nämnt i mitt anförande är bra mycket bättre.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar vill dels ha kraftigt ökade löner, dels ha mer resurser till den offentliga sektorn. Det här vore utmärkt, bara vi hade råd med det. Det har vi inte. Det är inte någon egendomlig puritanism eller konstighet som gör att vi föreslår besparingar för kommunerna. Det är enbart därför att vi har ärvt en ekonomi som är i kraftig obalans och för att vi måste få ned budgetunderskottet. Det var allt jag sade; att vpk:s politik inte är förenlig med en sanering av budgetunderskottet, en sanering av den svenska ekonomin. Lars Tobisson försöker säga att en valutareglering inte är särskilt farlig. Men han kan aldrig komma runt följande grundläggande faktum. Vi har en privat utlandsskuld på 150 miljarder. Öppnar vi alla dörrar kan den återbetalas på mycket kort tid. Då hamnar vi i en situation som skulle vara fullständigt ohållbar för den svenska ekonomin. Vi skulle säkert också på kort sikt, precis som danskarna, kunna sälja svenska kronoobligationer och få ett kortsiktigt kapitalinflöde. Det är bara det att kontrollen över följderna av vår egen ekonomiska politik minskar. Det här är mycket mer komplicerat än vad Lars Tobisson vill försöka göra det till. När ni själva satt i regeringsställning gjorde ni inte ett dugg för att avskaffa valutaregleringen. Men den stora svåra frågan, som Tobisson enbart undviker, är: Vad skall vi göra med effekterna av de fallande oljepriserna? Skall vi bara låta dem gå vidare till konsumenterna för att blomma ut i en ökad privat konsumtion? Eller skall vi använda detta gyllene tillfälle till att dra in, inte allt, men kanske något i alla fall för att därigenom bidra till att på det mest smärtfria sätt som tänkas kan försöka få ned budgetunderskottet och återfå balansen i den svenska ekonomin? Det tiger de borgerliga om.
Herr talman! Vi skall i dag diskutera landets ekonomi i skuggan av en stor sorg, en smärtsam förlust. Många människor frågar sig oroligt hur detta kommer att påverka vår ekonomiska politik, vad som nu kommer att hända. Låt mig försöka ge ett besked till alla som ställer dessa frågor. Jag vill göra det genom att till en början hänvisa till vad Olof Palme sade när han 1969 valdes till socialdemokratins ordförande. ”För oerhört många människor i det här landet representerar partiet en trygghet. Kanske ibland lite gråmelerad och vardaglig. Men med en fasthet i grundvärderingarna och i det praktiska handlandet som skapat förtroende. Detta förtroende och denna trygghet är helt enkelt en viktig del av många människors tillvaro. Partiets politik kan därför i sina huvudlinjer inte kännetecknas av tvära kast. Det kräver redan respekten för de människor som givit partiet sitt stöd. Den måste vara ett flöde som binder samman nuet med framtiden. På den vägen ska vi fortsätta.” Det är så också i dag. Men i en stund som denna är ansvaret icke blott socialdemokratins. Vi upplever just nu hur mycket det är som förenar oss över partipolitiska strider, över skilda intressen i skattepolitiken och avtalsrörelsen. Vi känner alla att vi delar större värden som oväntat och brutalt kan sättas på spel. Ansvaret vilar därför på oss alla. På regeringen, oppositionen, moderata samlingspartiet, folkpartiet, centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna. På arbetsmarknadens parter, Landsorganisationen, TCO, SACO och Svenska arbetsgivareföreningen. På var och en av oss. Det vore också bra om vi kunde vara litet mindre rättfärdiga och litet mindre säkra på vår sak. Ingen av oss har till alla delar rätt. Alla gör någon gång fel. Här sitter inget parti, här finns ingen organisation, som äger den absoluta sanningen eller den absoluta rätten, ingen som kan göra anspråk på att resten av nationen eller resten av arbetsmarknaden skall underordna sig det ena eller andra särintresset. Måtte varje parti och varje organisation inse att hur stor och stark man än må vara, hur stora resurser man än har, hur hängiven man än är i sin egen uppfattning, så representerar man ändå blott en del av nationen, den må vara stor eller liten. Sverige som helhet är vi alla tillsammantagna. Det är den helheten som borde komma till uttryck också i riksdagens arbete. Herr talman! En stark ekonomi med hög sysselsättning, låga prisstegringar och balans i utrikesaffärerna utgör en nödvändig grund för att hävda de värden, som det demokratiska välfärdssamhället representerar. Inriktningen av den ekonomiska politiken ligger därför fast. Den tredje vägens ekonomiska politik har visat sig vara framgångsrik och måste fullföljas. De ekonomiska obalanserna har visserligen minskat väsentligt, men de har inte försvunnit. Det är regeringens fasta föresats att fortsätta på den inslagna vägen för att uppnå balans i den svenska ekonomin vid full sysselsättning och god tillväxt. För det år som ligger framför oss är de ekonomiska utsikterna nu i flera viktiga avseenden gynnsammare än när finansplanen presenterades i januari månad. De sjunkande oljepriserna och nedgången i dollarkursen medför att prognoserna för tillväxten i industriländerna kan revideras upp. Även för den svenska ekonomin har den gynnsammare internationella utvecklingen positiva effekter. De sjunkande oljepriserna bör, om de blir bestående, medföra att vi kan komma att registrera ett överskott på bytesbalansen i år. Inflationen bör också bli väsentligt lägre än vi räknade med när finansplanen skrevs i december. Sysselsättningsläget är generellt sett gott — i februari låg arbetslösheten på en lägre nivå än vid motsvarande tid i fjol, och efterfrågan på arbetskraft tycks hålla i sig. Fortfarande finns det många områden i landet där arbetslösheten är oroande hög. Men det finns bara en väg att komma till rätta med de regionala problemen på arbetsmarknaden: att vi oförtrutet arbetar för större tillväxt i hela samhällsekonomin. Den lägre internationella inflationen skärper kravet på att vi förmår att hålla vår egen prisoch kostnadsutveckling i schack. I viktiga konkurrentländer som Förbundsrepubliken Tyskland och Japan pekar nu prognoserna på en inflation under 1 96 i år och nästa år. För OECD-området som helhet ser prisstegringarna ut att komma ned till under 3 96. Vad gäller vår egen prisutveckling uttalade jag i finansplanen att det borde vara möjligt att komma ned i en inflation på drygt 5 96 i år. Den utveckling som därefter har noterats för oljepriser och dollarkurs gör det motiverat att revidera den prognosen till ungefär 3,5 90. Jag noterade att Lars Tobisson sade att konsumentprisindex i januari steg med 1 96. Jag kan upplysa om att enligt vad jag är underrättad om har prisnivån under februari månad legat stilla. I finansplanen redovisade jag också det löneantagande som låg till grund för prognoserna. Eftersom det inte fanns några nya löneavtal utgick jag beräkningsmässigt från de effekter som följer av redan slutna avtal och en viss löneglidning för 1986. Beräknat på det sättet innebär det att lönerna kan väntas stiga med i genomsnitt 5,5 20 i år. Den revidering av prisprognosen som det nu är rimligt att göra leder till slutsatsen att det bör bli en icke oväsentlig reallöneökning för löntagarna i år redan vid en lönehöjning på i genomsnitt 5,5 20. Med den löneökningstakten bör vi också efter de förändringar som har skett av valutakurserna i stort sett kunna bevara konkurrenskraften i vår industri. De borgerliga talarna i den här debatten tycks också de anse att det går bättre för Sverige. Man utgår från att vi kommer att få en bättre tillväxt, lägre inflation och lägre budgetunderskott. Men man beskriver det på ett litet lustigt sätt: Ingenting av det som nu händer i Sverige och som innebär förbättringar är resultatet av vad vi har gjort själva — allting är ett resultat av vad som händer i vår omvärld. För ett år sedan angreps jag mycket hårt av samma talare för att dollarkursen steg, för att det såg ut som om den internationella konjunkturen skulle svikta och läget på arbetsmarknaden därmed försämras. Den gången var det alltså regeringens fel att dollarkursen steg och inflationen ökade, att den internationella konjunkturen såg ut att gå ned och därmed hota vår sysselsättning. Herr talman! Man kan bara beklaga att det finns så litet utrymme för generositet i den politiska debatten. I regeringens ekonomisk-politiska strategi spelar budgetpolitiken en central roll. Budgetsaldots utveckling är naturligtvis inte något måli sig. Dess betydelse ligger i de konsekvenser för tillväxt, sysselsättning, inflation, ränteläge och kapitalbildning som en viss utveckling av saldot leder till. Under en rad år utmärktes vår ekonomi av en betydande brist på sparande, som tog sig uttryck i fallande investeringar och ökat underskott i utrikesaffä rerna. Eftersom sparandet minskat mest via budgetunderskottet måste det ökas i första hand genom att detta underskott fortsätter att gå ned. Det är bara på det sättet som det nödvändiga utrymmet kan skapas för att öka investeringarna, reparera bytesbalansen och få utrymme för höjda reallöner. Detta är motiven för den budgetpolitik som regeringen fört. Den har också lett till att underskottet minskat väsentligt. Räknat som andel av bruttonationalprodukten har det statliga budgetunderskottet reducerats från 13 96 budgetåret 1982 87 som regeringen i januari lade fram innebär att underskottet skulle gå ned ytterligare till nivån 5 90. Dessa resultat har nåtts på tre vägar. Den ökade ekonomiska tillväxten till följd av bättre konkurrenskraft och livligare världshandel sedan 1982, ett skattetryck som hållits i stort sett oförändrat samt ett träget gnetande och sparande på utgiftssidan. Ibland hävdas det att några egentliga ansträngningar inte gjorts för att bringa utgiftsutvecklingen under kontroll. Det är riktigt att vi inte gjort de dramatiska, och enligt vår mening både onödiga och orättvisa, ingrepp i välfärdssystemet som stundom föreslagits. Men likväl har trenden för de statliga utgifterna brutits på ett mycket påtagligt sätt under senare år. De statliga utgifterna exkl. räntor minskar realt sett med i genomsnitt 2,5 96 per år under perioden 1982 87, att jämföra med en ökning på 1,5 96 per år under den närmast föregående fyraårsperioden. De senaste årens för många överraskande framgångsrika budgetpolitik, som successivt fört oss bort från det statsfinansiella perspektiv som bara för några år sedan såg närmast okontrollerbart ut, får emellertid inte leda till att vi nu förlorar de mera långsiktiga målen ur sikte. Dessa kräver att budgetpolitiken förs vidare med samma konsekvens och fasthet som gett de positiva resultat vi har uppnått. I annat fall skulle på nytt den kapitalbildning hotas som är nödvändig för den ekonomiska tillväxten. Och på kort sikt skulle det bli svårt eller omöjligt att fortsätta att pressa ner räntan till mera normala nivåer. Följderna för tillväxten, inflationen och framför allt sysselsättningen skulle bli klart negativa. Utöver dessa skäl för en fortsatt stram budgetpolitik kräver även fördelningshänsyn att budgetpolitiken förblir stram. Sedan mitten av 1970 talet har reallönernas andel av resursutrymmet i vårt land pressats tillbaka kraftigt. Det är först under de allra senaste åren som denna utveckling hejdats och vänts i en uppgång. Det var därför högst naturligt att man inte minst på löntagarhåll prioriterade en utveckling med ökade reallöner och ökad konsumtion, när avvägningen mellan privat och offentlig konsumtion diskuterades i samband med 1984 års långtidsutredning. Regeringen och en stor del av riksdagen anslöt sig till denna bedömning i den hösten 1984 behandlade propositionen om den ekonomiska politiken på medelfristig sikt. Som riktmärke angavs då att den offentliga konsumtionen borde öka med 0,5 96 per år under resten av 1980-talet. Därvid skulle den statliga konsumtionen minska med 1 96 i volym per år och den kommunala öka med 1 per år. Det är i detta sammanhang värt att notera att löntagarorganisationerna i årets avtalsrörelse lägger stor vikt vid att man i år uppnår en ökning av medlemmarnas realinkomst efter skatt. Efter reallöne sänkningarna under tidigare år är detta också fullt naturligt. Men det ställer upp mycket klara restriktioner för den förda budgetpolitiken, om det samhällsekonomiska utrymmet inte skall överintecknas. Ett studium av oppositionspartiernas budgetförslag ger vid handen att denna inriktning av budgetpolitiken har ett betydande stöd här i riksdagen. Visserligen finns det skillnader i de enskilda partiernas inställning till hur den erforderliga stramheten skall åstadkommas och hur långt den skall sträcka sig. Jag vill därför uttrycka förhoppningen att det skall bli möjligt att skapa majoriteter i de olika sakfrågorna, som säkerställer att den stramhet som karakteriserar budgetförslaget inte går förlorad i riksdagsbehandlingen. Enligt regeringens uppfattning är det av avgörande vikt att finansutskottets riktlinjer för budgetpolitiken följs. Detta innebär att om man i något av riksdagens utskott anser att ett regeringsförslag om utgiftsbegränsningar inte bör genomföras, så måste utskottet finna andra former för att spara på utgiftssidan. Herr talman! För våra möjligheter att nå balans i samhällsekonomin och samtidigt skapa utrymme för höjda reallöner spelar den kommunala ekonomins utveckling en avgörande roll. Kommunsektorns inkomster kommer att öka kraftigt nästa år — ca 9 90. Tillsammans med låga kostnadsökningar ger detta kommunerna generellt sett ett mycket gott finansiellt läge år 1987. Allt tyder på att detta kommer att i huvudsak bestå också år 1988. Det var mot den bakgrunden som regeringen i årets budgetproposition föreslog ett antal åtgärder för att begränsa ökningen av statens bidrag till ett antal kommunala verksamheter. Syftet med dessa förslag är inte att den kommunala verksamheten på de berörda områdena skall skäras ner. Regeringens uppfattning är att kommuner och landsting generellt sett har tillräckliga finansiella resurser för att klara en fortsatt service på en kvalitativt god nivå. Däremot bör tillväxten av den kommunala konsumtionen begränsas i enlighet med vad jag tidigare sagt och riksdagen beslutat, om utrymme skall finnas för höjda reallöner. Jag har noterat att de borgerliga partierna i sin gemensamma reservation till finansutskottets betänkande vill gå 3 å 4 miljarder kronor längre i indragningar från kommuner och landsting än vad regeringen föreslagit. I budgetpropositionens finansplan gav även regeringen besked om att ytterligare åtgärder kunde väntas, som påverkar kommunernas finansiella läge. I går presenterade regeringen sina förslag om en skattereform för 1987 och 1988. Jag skall återkomma till denna reform. Men i detta sammanhang bör noteras att den innebär ett skattebortfall för kommunerna med ca 4 miljarder sammanlagt för åren 1987 och 1988. Regeringen har tidigare meddelat att det inte blir möjligt att i vår lägga fram försl: g om reformering av systemet för kommunal skatteutjämning. Däremot kommer förslag i kompletteringspropositionen om hur kostnadsökningen för det existerande systemet skall finansieras och om fortsatt utjämning av de mest extrema skillnaderna i den kommunala utdebiteringen. Avsikten är att förslag om ett reformerat system för skatteutjämning skall kunna föreläggas riksdagen nästa år. Enligt de bedömningar som nu kan göras kommer kommunsektorn totalt sett att ha ett finansiellt överskott år 1987, troligen också år 1988, även med hänsyn tagen till det inkomstbortfall som skattereformen leder till. Men det står också klart att det finansiella läget varierar ganska kraftigt mellan enskilda kommuner och landsting. Eftersom det inte är regeringens uppfattning att staten genom sina åtgärder skall tvinga kommunerna till vare sig skattehöjningar eller drastiska nedskärningar av verksamheten, kommer vi att i kompletteringspropositionen föreslå en kraftig ökning av medlen för extra skatteutjämning, så att kommuner och landsting med finansiella svårigheter kan få stöd. Dessutom kommer regeringen att ge kommuner och landsting i sådana situationer möjlighet att få loss de pengar som nu är frysta på s.k. likviditetskonton i riksbanken. För två veckor sedan hade vi här i riksdagen en särskild debatt om välfärdens fördelning i Sverige. Vi var då ganska eniga om att de ekonomiska klyftorna ökat i Sverige och att det bl.a. inneburit att ett växande antal människor inte når upp till en skälig levnadsstandard, samtidigt som en annan grupp kunnat kraftigt berika sig på den ekonomiska kris vi har haft. En större överföring till barnfamiljerna och höjda realinkomster för de breda folkgrupperna krävdes allmänt för att minska dessa orättvisor. Regeringen lade i går fram tre propositioner som har ett sådant syfte. Vi föreslår en ny, kraftig höjning av barnbidragen och en omfattande skattereform, som innebär påtagliga skattesänkningar i alla inkomstlägen under åren 1987 och 1988. Skattereformen innebär också att löftet om högst 50 96 marginalskatt för 90 26 av inkomsttagarna bör kunna infrias. Reformen är dessutom uppbyggd så, att den leder till väsentliga förenklingar av vårt skattesystem. De krav som ställs på skattesystemet är stora och ibland motstridiga. Man kräver att det skall förändras både till gagn för de lägre inkomsttagarna och till lättnader av marginalskatterna för högre inkomster. Det förslag regeringen lägger fram har inriktats på att nå båda dessa resultat. En betydelsefull effekt av skattereformen är således att det vid rimliga antaganden om den ekonomiska utvecklingen i stort blir möjligt att öka reallönerna efter skatt med ca 1,5 96 per år både 1987 och 1988 för praktiskt taget alla löntagare. Samtidigt kommer marginalskatterna att sänkas i de flesta inkomstlägen. Detta har uppnåtts genom att en stor del av skattesänkningen sker genom sänkt kommunalskatt. Det ger alla inkomsttagare en påtaglig skattelättnad. Den statliga inkomstskatten sänks också, och skatteskalan förenklas kraftigt. Den får endast fyra mycket breda skatteklasser mot för närvarande tio klasser. Vid en kommunal utdebitering på 30 kr. blir marginalskatten 35 6 upp till 80 000 kr. och 50 22 upp till 150 000 kr. Den högsta marginalskatten blir i fortsättningen 75 96. De förslag regeringen presenterade i går innebär en överföring till barnfamiljerna via höjda barnbidrag och studiebidrag på 2,5 miljarder kronor. Genom skattereformen sänks inkomstskatterna med 6,3 miljarder, varav ca 2,5 miljarder utgör en real sänkning av skattenivån, sedan hänsyn tagits till inflationen. Eftersom skattereformen sker över två år i ungefär lika stora steg, medan barnbidrag etc. höjs den 1 januari 1987, tillförs svenska folket således nästan 4 miljarder i ökad real köpkraft under 1987. För att minska de statsfinansiella och realekonomiska effekterna av denna köpkraftsförstärkning föreslås också vissa skattehöjningar: höjd skatt på olja och en fördubbling av omsättningsskatten på aktier. Höjningen av oljeskatten är ändå främst motiverad av energipolitiska skäl. Om priset på råolja, som den senaste tiden legat kring eller t.o.m. under 15 dollar per fat, skulle stabiliseras på nivån 20 dollar per fat, kan priset på eldningsolja i Sverige beräknas falla med ca 500 kr. per kubikmeter under 1986. Riksdagen har tidigare i sina energipolitiska beslut uttalat att den avser att hålla det reala oljepriset uppe, om nödvändigt genom höjd oljeskatt. Detta utfärdades som en garanti för lönsamheten hos de investeringar som har gjorts och kommer att göras för att ersätta olja med andra energislag för uppvärmning och industriella processer. Fru talman!

När jag lyssnar till företrädarna för de borgerliga partierna — och möjligen också för vänsterpartiet kommunisterna — måste jag ställa frågan, hur man egentligen ser på den här saken. Menar ni att riksdagen skall frångå sina tidigare beslut och helt enkelt göra ett stort antal miljöfrämjande, importsnåla energiinvesteringar olönsamma? Skall vi mer eller mindre tvinga tillbaka kommunerna och företagen till att på nytt börja köra med olja därför att riksdagen inte tänker gå med på en höjning av oljeskatten, åtminstone så att lönsamheten inte helt går förlorad i den alternativa energianvändningen? Jag är inte på det klara med vad de här fyra herrarna hade i sinnet, och jag vore tacksam för en precisering. När höjningen av omsättningsskatten på aktier genom ett beklagligt missöde offentliggjordes den 27 februari åstadkom det mycket rabalder. Upphetsade aktörer på börsen talade om dråpslag, värre än Kreugerkraschen, och företrädare för oppositionen beskrev omsättningsskatten som början till slutet för en livaktig och fungerande svensk aktiebörs. Jag vill bara stillsamt konstatera att omsättningen på aktiebörsen efter den 27 februari har varit ytterst livlig och att index för aktiekurserna, efter det första panikartade fallet på 5 20, har stigit till över 8 96, så att aktieindex i måndags nådde ett nytt ”all time high”, som det heter.

Fru talman! För mig återstår efter allt som har sagts i den här affären bara frågan, om de första uttalandena torsdagen den 27 februari från olika håll bara berodde på okunnighet eller om det fanns andra avsikter bakom. Det kan faktiskt också finnas ett intresse av att skapa hysteriska utbrott på den svenska aktiemarknaden för att få kurserna att gå ner och sedan upp, för det går nämligen för en del att tjäna pengar genom att bidra till den typen av panik. Genom regeringens förslag kommer barnfamiljernas ekonomi att förbättras nästa år. Alla förvärvsarbetande får dessutom en rejäl skattesänkning, som syftar till att ge dem ökad köpkraft under de närmaste två åren. Reformen är därvid upplagd så att det bästa utfallet nås vid låg inflation och däremot svarande måttliga löneökningar. Den kritik som hittills riktats mot skatteförslaget har framför allt gått ut på att det inte innehåller det som kallas inflationsskydd för skatteuttaget. Enligt vår mening är hela idén om s.k. inflationsskydd i skattesystemet fel tänkt, i synnerhet i det ekonomiska läge som nu råder. Som alla har konstaterat i den här debatten är inflationen för närvarande kraftigt på väg neråt i Sverige. Utsikterna att vi i slutet av det här året kan ha en inflationstakt omkring 2 Ze är mycket goda. Beräkningen av skattereformens verkningar bygger på förutsättningen att prisökningarna nästa år skall utgå från denna låga nivå. Nedgången av inflationstakten beror delvis på en förbättrad balans i den svenska ekonomin — räntorna t.ex. har sjunkit — men till stor del beror det på att den internationella inflationen kraftigt avtar, att oljepriserna och andra importpriser sjunker. Därom är vi helt ense. Man måste dock inse följande. Om Sverige på nytt kastas in i en uppåtgående prisspiral beror det helt och hållet på våra egna åtgärder, våra egna missgrepp. Vi har ingen annan att skylla på i så fall. Det som framför allt skulle kunna skapa en ny hemmatillverkad inflation i Sverige är att vi, dvs. svenska folket, beviljar oss själva inkomstökningar som överstiger det samhällsekonomiska utrymmet. I det läget skulle en indexreglerad skatteskala, som sänker skatterna i takt med inflationen, i det närmaste vara ödesdiger. Det skulle inte bara förvärra den ekonomiska obalansen, som de överdrivna inkomstökningarna skapar, utan det skulle dessutom uppmuntra till det slags illusioner som består i vanföreställningen att en nation kan skydda sin levnadsstandard genom indexklausuler trots att den försvagar sin konkurrenskraft och därmed grunden för sitt välstånd. Annorlunda uttryckt: Vi får för närvarande hjälp av den internationella utvecklingen att minska vår inflation. Att genom skattesänkningar belöna ett beteende som innebär att vi själva förstör den chans vi nu fått till lägre inflation och reallöneökningar tycker jag ter sig ganska absurt. Lars Tobisson valde för sin del att utgå från att en fortsatt hög inflation är oundviklig. Det är, fru talman, detsamma som en uppmaning till arbetsmarknadens parter att släppa loss kostnadsinflationen på nytt. Jag tycker att man något mera borde betänka sin roll som opinionsbildare när man talar i Sveriges riksdag. Det är ganska ansvarslöst att mer eller mindre säga till folket: Inflationen blir högre nästa år, men oroa er inte, för vi moderater tänker sänka skatten för er lika mycket. Det är detta som gör att det tydligen finns ett stort gap mellan socialdemokratins inställning till hur skatterna skall byggas upp och de tre borgerliga partiernas. Det beklagar jag, eftersom det tycks mig som om vi vad gäller inriktningen av skattereformen i övrigt är relativt ense. Genom det förslag som nu framlagts har regeringen velat ge uttryck åt sin vilja att uppfylla de löften som gavs i valrörelsen beträffande skattepolitikens inriktning, bl.a. löftet om högst 50 70 marginalskatt. Vi har ansett det riktigt att i det sammanhanget också ge besked om när ett annat löfte i valrörelsen skall infrias, nämligen löftet att kompensationsnivån för delpensionen under den här valperioden skall återställas till 65 96 av förvärvsinkomsten. Efter hörande av den socialdemokratiska riksdagsgruppen har vi beslutat att den här förbättringen av delpensionen skall tas upp i nästa budgetproposition och genomföras den 1 juli 1987. Fru talman! Den inriktning som regeringen vill ge skatteoch fördelningspolitiken innebär att svenska folket bör kunna se litet ljusare på sin egen privatekonomiska framtid. Det hänger naturligtvis samman med att det också ser ljusare ut för den svenska samhällsekonomin. Det förbättrade internationella läget, sjunkande inflation och sänkta räntor, är huvudinslagen i den fortsatta återhämtningen av Sveriges ekonomi. Den ekonomiskpolitiska strategi som redovisades i budgetpropositionen kan således fullföljas. Men det hänger ändå på oss själva, på vårt eget agerande, om strategin skall bli så framgångsrik som vi önskar. Vi har ett unikt tillfälle att i år växla ner både prisoch lönestegringstakten i den svenska ekonomin. Därmed kan ett nytt mönster för prisoch lönebildningen etableras i Sverige. Den långa period då priser och löner jagat varandra och sänkt reallöner och förstört konkurrenskraft skulle kunna avslutas. Regeringen har nu lagt fast sin fördelningsoch skattepolitik för de närmaste två åren. Därmed har vi i väsentliga avseenden skapat klarhet om förutsättningarna för bl.a. löntagarnas standardutveckling. Detta borde göra det möjligt för arbetsmarknadens parter att medverka i stabiliseringen av den svenska ekonomin. De har också fått förutsättningar för att, om de så önskar, gå in i en uppgörelse om längre avtalsperioder, byggda på att det är låg inflation och lägre skatt som skall ge höjda reallöner och bättre levnadsstandard för landets löntagare.

Fru talman! Finansministern uppehöll sig, som jag hade väntat, vid förslagen om skatter och familjepolitik från i går. Återigen skall vi här få en påstådd skattesänkning, som blir en skattehöjning. Den grundläggande orsaken till det är att det saknas inflationsskydd. Nu försökte finansministern — närmast desperat, tyckte jag — leda i bevis att en indexreglering är olämplig, t.o.m. skadlig. Jag fäste mig vid en mening i denna advokatyr: En indexreglerad skatteskala som sänker skatterna i takt med inflationen skulle vara ödesdiger. Det här tycker jag är väldigt avslöjande. Det avslöjar gapet mellan socialdemokratisk och moderat skattesyn. Man föreställer sig att en koppling av skatteskalan till vad som sker med penningvärdet — inte om det finns en deflation, så att priserna sjunker, men en minskad inflationstakt — skulle betyda att man sänker skatterna. Det är inte alls detta det är fråga om. Oavsett om inflationen går upp eller ner, så betyder en indexreglering att man bevarar skatterna vid en oförändrad nivå, och det är det som är ett stort skydd för löntagarna när de går till förhandlingar. Det är därför löntagarna med sådan skepsis ser på regeringens förslag, inte därför att de tror att om vi moderater får någonting att säga till om skall vi blåsa på inflationen. Kom ihåg att det är vi som genom vår skattepolitik skapar förutsättningar för att begränsa prisstegringen i landet. Frånvaron av inflationsskydd motiveras med fördelningspolitiska skäl. Men vad är rättvisan — jag har tagit upp detta tidigare —i en skattepolitik som ger skattesänkningar på 500-600 kr. för feriearbetande ungdomar, för barn med kapitalinkomster på 10 000-20 000 kr.? Går vi sedan uppåt i inkomstlägena, så minskar skattesänkningarna snabbt till följd av att skattesatsen i botten höjs från 4 26 till 5 26, och vid en inkomst på 70 000 kr. försvinner skattesänkningen helt, vid 75 000 kr. blir det t.o.m. en skattehöjning med 438 kr. Jag vill fråga finansministern: Vad är det för skattepolitisk tanke som ligger bakom skattesänkningar för dem som inte har någon försörjningsbörda och så skattehöjningar för deltidsarbetande kvinnor som kan vara ensamstående och ha barn? Varför förordar en socialdemokratisk regering skattehöjningar för låginkomsttagare med en inkomst på i runt tal 75 000 kr.? Jag tycker det är märkligt inte minst mot bakgrund av den kritik som socialdemokraterna riktade mot vår skattepolitik i valrörelsen. Finansministern ironiserade också över effekterna på börsen av aktieomsen. Jag tror att det är för tidigt att ta upp det. Jag vill bara fråga om finansministern kommer ihåg vad han sade i Aftonbladet den 21 januari.

Fru talman! Finansministern inledde med några sympatiska ord om behovet av kontinuitet i den ekonomiska politiken och av ödmjukhet i den politiska debatten. Jag kan instämma i det. Jag hoppas att det kan komma att ta sig uttryck här i riksdagsarbetet på så sätt att också våra förslag någon gång kan beaktas och kanske rent av bifallas. Vi gläder oss åt att vi i veckan fått ett exempel på detta. Det gällde vårt förslag om att man i stället för att skära ned statsbidragen till lärarlönerna skulle välja andra vägar för att minska det ekonomiska utrymmet för kommunerna. Vi ser med spänning fram emot att också något av våra förslag i finansutskottet kan beaktas. Tyvärr har finansministern förut haft en vana att hoppa från ståndpunkt till ståndpunkt på ett sätt som har undergrävt förtroendet för regeringens ekonomiska politik. Vi har fört många debatter om det. Jag är ledsen att behöva återkomma till det. De två punkter jag nu vill ta upp är inflationsskyddet i skatteskalan och förslaget till fördubblad omsättningsskatt på aktier. Trots uttalade löften under valrörelsen om att man skulle återinföra inflationsskyddet i skattesystemet fr.o.m. 1987 lägger regeringen nu fram ett förslag till skatter för 1987 och 1988 som icke innehåller det utlovade automatiska inflationsskyddet. Kjell-Olof Feldt säger nu dessutom i debatten att det är fel tänkt. Problemet är ju att det framlagda skatteförslaget innebär att inflationsskyddet kommer att urholkas även om inflationen skulle stanna redan vid 3,5 70. Om inflationen skulle bli högre blir värdet av det skatteförslag som nu lagts fram i motsvarande grad mindre. Då kommert.ex. tjänstemän i medelhöga inkomstlägen att icke få någon skattesänkning utan en skattehöjning. Från den utgångspunkten är det naturligtvis svårt för dem som har ansvar för ekonomin i fackliga organisationer, företag och andra att ha förtroende för regeringen och för regeringens inflationsprognos. Vi kan bara konstatera att prishöjningarna hittills ligger litet över 1 90. Förslaget om höjd oljeskatt kommer att höja priserna med ytterligare 0,4 9e per helår. Då är det naturligtvis svårt för t.ex. löntagarorganisationerna att känna sig säkra på regeringens inflationsprognos. Det är då naturligt att löntagarorganisationerna, när de skall ta ställning till förslagen till löneavtal, känner osäkerhet för att deras löneökningar skall ätas upp av prisoch skattehöjningar. Fru talman! Jag tycker att det är bra att det finns en enighet i riksdagen om riskerna med en för hög inflation och en för långtgående kostnadsutveckling och att det därför är viktigt att man begränsar tillväxten inom den offentliga sektorn för att på det viset skapa utrymme för reallöneökningar.

Fru talman! Jag instämmer med Björn Molin. Jag tycker anslaget i finansministerns anförande var välgörande sakligt. Jag vill också notera finansministerns erkännande av oppositionens budgetalternativ. Det var annat ljud i skällan än när finansministern höll presskonferens den 3 februari och talade om att centern med sitt budgetalternativ hade kastat loss från verkligheten. Senare har inte minst finansministerns partivänner i finansutskottet varit tvungna att radikalt revidera den generande felaktiga kalkyl om vårt budgetalternativ som finansdepartementet den gången gick ut med. Finansministern ställde frågan hur vi ser på energiinvesteringarna och i förbindelse därmed självfallet också det förslag till oljeskatt som regeringen här lanserar. När det gäller energiinvesteringarna är det inget tvivel om att det sparprogram och den omläggning av vår energikonsumtion som initierades i 1970-talets början måste fullföljas. Ur vår synpunkt är det dock väsentligt hur de medel som man får in med energiskatter används. Det har vi också sagt i vår motion, som jag har refererat tidigare i dag. Medlen måste enligt vår uppfattning återföras, så att effekten ur samhällsekonomisk synvinkel blir neutral. Man måste alltså använda energiskatten för attt.ex. ta chansen att sänka skatten på arbete. Finansministern deklarerade att inflationsskyddet i skatteskalorna är feltänkt. Det är en ganska anmärkningsvärd argumentering. Inflationsskyddet i skatteskalorna är närmast en garanti för arbetsmarknadens parter, så att de har möjligheter att träffa långsiktiga avtal oberoende av kostnadsutvecklingen. Som det just nu ser ut kommer inflationen att gå ner. Arbetsmarknadens parter kommer den vägen att ha en viss garanti för en gynnsam prisutveckling. Men utgångspunkten måste vara att de politiskt ansvariga, regeringen, redan i initialskedet skall kunna ge den garantin. Därför är indexreglerade skatteskalor, dess värre, ett ofrånkomligt moment i en stabiliseringspolitik.

Fru talman! Ingen har helt rätt, sade finansministern och anslog därmed en försoningens ton i debatten. Jag får väl då dra den slutsatsen att ingen heller har helt fel, även om det kan låta så ibland när det förs debatt om ekonomisk politik. Det finns alltså saker i vårt partis förslag som borde vara värda att beakta. Det går bra för Sverige, sade finansministern. Ja visst, jag pekade redan i mitt inledningsanförande på att det går bra för Sverige, om man mäter aktieutvecklingen, förmögenhetsbildningen, vinsterna i bolagen och framgångarna på exportmarknaden. Men man måste också räkna med den andra sidan. Hur går det för människorna? Hur har man det i Sverige? Hur lever människor? Vi har nyligen haft en debatt om levnadsnivån, om nyfattigdomen. Vi kräver fortfarande mer kraftfulla åtgärder för att rätta till problemen. Vi vill att regeringen skall föra en politik där man återfördelar till de människor som under så lång tid har fått vara med och betala. Men vi känner naturligtvis samtidigt ett ansvar för budgetsaldot, som finansministern talade om. Vi tycker inte att det är särskilt klokt att fördela om inom den samlade gemensamma sektorn, att ta från kommuner som har det bekymmersamt och ge till staten, som också har det bekymmersamt. Det vore betydligt bättre att beskatta kapital och förmögenheter, ta pengarna där de finns för att använda dem där de behövs, som vi brukar säga. Jag inkasserar framgången med aktieskatten. Trots alla ord emot har aktieskatten nu fördubblats. Det är ett litet steg i rätt riktning, det måste jag erkänna. Så till oljeskatten och finansministerns konkreta fråga hur vi ställer oss till den. Denna fråga har varit föremål för diskussion när det har gällt barnfamiljerna. Eftersom vi hade finansierat våra förslag för barnfamiljerna redan i vår budgetmotion, vill inte vi dra in oljebeskattningen i det sammanhanget. Men vi sade att vi är beredda att diskutera energipolitik. Det är ju oerhört viktigt att man inte äventyrar introduktionen av nya energislag. Det är verkligen angeläget att vi kommer bort från såväl kärnkraften som ett alltför stort oljeberoende. Utan att ha formulerat våra förslag slutligt — vi fick ju propositionen i går — vill vi diskutera möjligheten att införa någon typ av utjämningsfond. Det skulle innebära att man kunde ha något slags flexibel beskattning, så att energipriserna kunde hållas på en samhällsekonomiskt sett acceptabel nivå. Därigenom skulle man inte äventyra introduktionen av alternativa energislag. Men en sådan fond borde också kunna användas för att jämna ut toppar, då konsumenterna dyrt får betala variationer i den internationella prissättningen. Vi vet ännu inte hur utvecklingen på oljemarknaden slutar, och därför bör vi kunna diskutera en sådan fond.

Fru talman! Björn Molin tycker att jag hoppar från tuva till tuva. Jag har vid det här laget haft många debatter med Björn Molin, och jag är ledsen över att det snart är slut med det. Det har ofta varit ganska vänligt och sakligt i tonen oss emellan. Tuvhoppningen har litet grand varit ett resultat av att jag har försökt följa Björn Molin i spåren när vi har debatterat. Sedan sade han någonting som jag måste utgå från beror på ett minnesfel. Han hävdade nämligen att vi i valrörelsen skulle ha lovat att återinföra ett automatiskt inflationsskydd. Det har vi inte lovat. Tvärtom! Vi har kritiserat det automatiska inflationsskydd som folkpartiet och moderaterna har stått föri den tappning det hade tidigare och ansett att det just är automatiken som är det felaktiga i ett sådant system. Jag måste säga några ord till Lars Tobisson. Jag vet att alla moderater nu kommer att säga att den här skattereformen bara innebär en skattehöjning. Under en förutsättning, nämligen att vi får en mycket kraftig inflation 1987, kan denna reform medföra att skatterna reellt stiger. Men jag förstår inte varför Lars Tobisson behöver mer eller mindre provocera fram att ett stort parti i Sveriges riksdag skall utgå från att Sverige måste kastas in i en ny inflationsperiod, när vi nu vet att det är genom våra egna åtgärder som det kan komma att bli så! Vi är antagligen i det läget i slutet av 1986 att förutsättningarna för 1987 är sådana att en prisstegring genomsnittligt kan komma att ligga på 2,5 Zo. Det kanske t.o.m. är högt räknat. Jag kan därför inte förstå att Lars Tobisson mer eller mindre går ut och uppmanar aktörerna på arbetsmarknaden att skapa mer inflation. Jag hoppas att Lars Tobisson vill göra klart att det inte är vad han menar utan att om arbetsmarknadens parter sluter de löneavtal som vi alla vill ha blir detta en reell skattesänkning för alla. — Och det är den kombinationen som är den kloka! Låt mig också lämna en upplysning, fru talman. Indexerade skattesystem infördes i ett antal länder under 1970-talet. Såvitt jag vet har de avskaffats i alla länder där de infördes. De förvärrade obalansen i ekonomin, och de lösgjorde alla hämningar vad gäller lönebildning och prisbildning. Det är därför vi kommer att kämpa emot tanken att ha automatisk indexreglering. Däremot tycker jag, fru talman, att vi borde kunna säga oss att det finns anledning för alla partier — när vi vet att vi måste ta ny ställning till inkomstskattesystemet efter 1988 — att i en gemensam utredning fundera igenom de problem vi har. Det betyder inte att vi blir överens, men det borde åtminstone skapa en plattform för att analysera de problem som vi anser finns i nuvarande system. Lars Tobisson frågade mig: Vad sade finansministern i Aftonbladet den 23 januari om omsättningsskatten på aktier? — Ja, vad sade jag egentligen? I intervjun sade jag att vi för närvarande inte har några planer på att höja omsättningsskatten på aktier men att frågan kan dyka upp i samband med diskussionen om finansieringen av höjda barnbidrag. Den som satte rubriken på den artikeln hade lika gärna kunnat skriva ”Feldt varnar för höjd omsättningsskatt” som den rubrik han valde, nämligen att det inte skulle bli någon höjning av omsättningsskatten. Den här typen av frågor har samma karaktär som när man ställs inför frågan: Skall räntan höjas eller sänkas? Eller när man får frågan: Tycker finansministern att valutan skall skrivas upp eller ner? Det är nämligen en marknad man påverkar. Varje förändring av beskattningen på aktier har en påverkan på marknaden. Därför är det oerhört viktigt att man inte lämnar vilseledande besked eller besked lång tid innan beslut skall fattas och innan klarhet och precision råder om vad beslutet innebär. Även om jag inte önskar att Lars Tobisson skall hamna i min situation någon gång, tycker jag att han ändå borde betänka hur pass delikat läget är, när man inte vill vilseleda allmänheten men inte heller vill göra uttalanden som skapar onödig oro. Jag gick antagligen för långt i intervjun i Aftonbladet den 23 januari genom att ändå antyda att en höjning av omsättningsskatten var möjlig. De mycket hätska personangrepp jag har utsatts för på grund av denna intervju hoppas jag vi kan betrakta som ett numera passerat stadium. Jag tycker att de borgerliga talarna i sina inlägg här i dag har framställt det som utomordentligt enkelt att lösa de problem vi har: inflationen, tillväxten och budgetunderskottet. Det är bara att föra en annan ekonomisk politik och en annan skattepolitik än den regeringen för, säger ni. Men då inträffar någonting märkligt. Om det vore så enkelt, så självklart att byta ut socialdemokratins politik mot en borgerlig politik, varför lägger ni då inte fram en sådan politik här i dag? Jag har läst finansutskottets betänkande. Det innehåller 24 borgerliga reservationer. Det är bara tre av dessa reservationer som alla tre borgerliga partierna står bakom. Dessa reservationer gäller ett allmänt uttalande om riktlinjerna för den ekonomiska politiken, vidare att man vill avskaffa löntagarfonderna och att man vill avskaffa valutaregleringen. Men i alla andra av den ekonomiska politikens huvudfrågor är ni oense och springer åt var sitt håll — i budgetpolitiken, skattepolitiken, kreditpolitiken, regionalpolitiken, politiken visavi kommunerna. Då måste ju vän av ordning ställa sig frågan: Om alternativet till regeringens politik är så enkelt som ni försöker framställa det från talarstolen här, varför finns det då inte något sådant alternativ som kan redovisas här i riksdagen? Hans Petersson i Hallstahammar har inte fel på alla punkter — naturligtvis inte. Jag har hittat kloka tankar också hos vänsterpartiet kommunisterna. Men på en punkt anser jag att Hans Peterssons förkunnelse är farlig. Jag vet hur man agiterar nu så gott man kan ute på arbetsplatserna och på andra ställen, att det bara är att höja lönerna. Drag inte in landets löntagare i samma olycka som de har levt i de senaste tio åren! Titta på de tre senaste åren! Då har lönerna stigit med 25 26, köpkraften med 1 9 —- inflationen tog resten. Kan inte Hans Petersson tänka sig att det vore klokare för löntagarna att ta sikte på det som är den egentliga innebörden av en lönerörelse, nämligen att det blir någon ökad köpkraft? Det blir det inte bara för att man driver upp penninglönerna. Till Nils Åsling har jag en fråga som gäller hans intellektuella utveckling. Det var så att Nils Åsling fördömde SAMAK-rapporten och den förhandlade inkomstpolitiken. I maj 1984 skrev Nils Åsling en artikel i Dagens Nyheter med rubriken Fria avtalsrätten inte något heligt. Den rubriken är dessutom adekvat för innehållet i artikeln. Nils Åsling säger nämligen där att man måste skapa ett samhällskontrakt, som skall dra upp de samhällsekonomiska ramar inom vilka den fria förhandlingsrätten har att arbeta. Graden av styrning, dvs. statlig inkomstpolitik, blir beroende av i vad mån arbetsmarknadens parter i realiteten lyckas ta sitt ansvar. Att den fria förhandlingsrätten skall stå som någonting sakrosankt och oberört av politikernas diskussioner är naturligtvis orimligt. Nils Åsling hade tänkt igenom saken en gång till och återkom den 5 juni samma år. Då skrev han: Politikerna — i det här fallet alltså regeringen — måste skaffa sig garantier för att man i varje situation kan kontrollera utvecklingen för att i tid ingripa med nödvändiga åtgärder. Man kan naturligtvis föra en diskussion om i vad mån de nödvändiga åtgärderna även skulle kunna ha ren tvångskaraktär. Det kan inte uteslutas. Om denna modell skall fungera måste regeringen ha alla maktmedel i sin hand för att inskrida och korrigera en avtalsrörelse som går fel. Detta är såvitt jag förstår en oerhört långtgående inkomstpolitik. Med tvång och makt och våld skall staten driva igenom sin vilja. Därför måste jag fråga: När Nils Åsling nu motsätter sig den mycket milda form av inkomstpolitik som vi har föreslagit i SAMAK-rapporten, är det helt enkelt så att en tydligen mycket noga genomtänkt ståndpunkt, som Nils Åsling redovisar i två artiklar 1984, överger han totalt — bara av det skälet att jag har varit med om att skriva en rapport där jag förordar något liknande? Är det så trist, Nils Åsling, att bara för att en politisk meningsmotståndare har samma åsikt i sakfrågan måste man överge en tidigare, väl genomtänkt position?

Fru talman! Jag läser högt ur Aftonbladet den 21 januari. Intervjuaren frågar: ”Du har tidigare sagt att det inte blir höjd omsättningsskatt på aktier. Vad säger du nu?” Kjell-Olof Feldts svar: ”Jag har inte ändrat uppfattningen att den skatt vi har är relativt väl avvägd. Man måste komma ihåg att omsättningsskatten drabbar aktierna varje gång de köps och säljs.” Litet senare i intervjun säger han: ”Nu måste man i stället ta helt andra tag. Det viktiga när det gäller fördelningspolitik i dag, det är något helt annat än skatter på aktier och förmögenheter som mera fungerar som ett slags kosmetika för att dölja de verkliga problemen.” Kommentar är överflödig. Kjell-Olof Feldt försöker få det till att jag vill frammana inflation. Men hur är det nu under en socialdemokratisk regering som i åratal har ställt upp 3 å 4 Jo som mål? I januari, den senaste månad för vilken vi har en siffra, var årstakten 6 96. Sedan augusti 1985 har inflationen varit 4 26 på fem månader. Detta är viktigt, för augusti är utgångspunkt för indexregleringen. Kjell-Olof Feldt sade själv att inflationen blir 3,5 20 i år. O.K., låt oss säga det. Då är det ganska troligt att den mellan augusti 1985 och augusti 1986 blir 4,5 20. Oljeprisfallet är, som jag sade, en engångseffekt. Nästa år vore det bra om vi kunde ha samma inflationstakt som vi håller i år. Därför är våra bedömningar realistiska. Men får jag fråga Kjell-Olof Feldt: Vilka länder har avskaffat indexregle ringen? Jag kan komma på ett land som just är i färd med att införa den — ett stort land, USA. Det är grovt vilseledande när regeringen säger att resultatet av gårdagens skatteförslag blir skattesänkningar för alla. De kalkylerna baseras nämligen på att inflationen skulle vara noll. Antar vi mer realistiskt, som jag redovisade här, att inflationen blir 4,5 90, så försvinner den påstådda inkomstskattesänkningen i de flesta inkomstlägen. I en hel del fall blir det rena skattehöjningar. Tar vi sedan hänsyn till andra åtgärder som är på gång, så blir det skattehöjningar för så gott som alla. Den totala skattehöjningen blir alltså drygt 2 miljarder kronor. Det är helt meningslöst att påstå att det blir reallöneförbättringar på 3 Jo under de två åren. Det beror ju på att man ställer upp antagandet att lönerna kommer att stiga med 1,5 26 per år mer än priserna. Avslöjande är att när man före skatt har en reallöneförbättring på 3 Zc, så blir i de flesta inkomstlägen reallöneutvecklingen efter skatt mindre än 3 26. Det bekräftar ju att vi har rätt när vi säger att det blir skatteskärpning. Jag tycker att finansministerns framträdande i dag präglades av en lugnare ton än vanligt. Han vädjade om samförstånd. Jag vill då peka på den för socialdemokratiska och borgerliga utskottsledamöter gemensamma skrivningen om de statliga löneförhandlingarna. Jag finner det väsentligt att man i kanslihuset tar fasta på vad som där har sagts.

Fru talman! Jag sade inte att finansministern hade hoppat från tuva till tuva, utan jag sade att han hade hoppat från ståndpunkt till ståndpunkt. När finansministern ibland hoppar över på vår ståndpunkt blir vi glada, och vi blir ledsna när han hoppar därifrån. Men det är inte detta som är det centrala, utan det är att hoppandet från ståndpunkt till ståndpunkt bidrar till att minska förtroendet för regeringens ekonomiska politik. Jag tror inte att de som läst den refererade intervjun i Aftonbladet kunde tolka den på annat sätt än att finansministern sade att det inte skulle bli någon höjning av omsättningsskatten på aktier. Dessutom fanns det ju i intervjun ett argument, nämligen att det av fördelningspolitiska skäl var irrationellt att lägga en skatt på handeln med aktier, och det argumentet kan väl inte ha något att göra med frågan om hur man skall finansiera ett höjt barnfamiljsstöd. Men över till den viktigare frågan om inflationsskyddet! Det var ändå så, att när vi diskuterade basenheten för 1986 för ett år sedan sade både Kjell-Olof Feldt och Bengt K. Å. Johansson att regeringen för 1987 skulle återkomma med någon sorts kompensation för prisutvecklingen. Det kunde inte tolkas på annat sätt än att man skulle återinföra ett inflationsskydd. Vi menade då att inflationsskyddet behövdes för att motverka alltför stora löneökningar, löneökningar som icke är samhällsekonomiskt försvarbara. I sitt resonemang i dag vänder finansministern helt på detta resonemang och säger att en indexreglerad skatteskala, som sänker skatterna i takt med inflationen, skulle vara ödesdiger just med hänsyn till möjligheterna att hålla löneökningarna på en rimlig nivå. Det är ett resonemang som vi inte kan acceptera. Finansministern avslutade sitt anförande med att säga att regeringen nu har lagt fast förutsättningarna för den ekonomiska utvecklingen under kommande år och att arbetsmarknadens parter därmed fått förutsättningar för att träffa avtal för en längre period. Det skulle vara gott och väl om det vore så. Jag vill i och för sig understödja ansträngningarna att åstadkomma avtal över en längre period och på en låg nivå. Vi tror dock att förutsättningarna därför skulle ha varit bättre om det sänkta oljepriset hade tillfallit konsumenterna, t.ex. i form av lägre boendekostnader. Men socialdemokraterna vill inte låta vanliga människor få njuta frukterna av sänkta skatter och sänkta priser, och det är dessa skäl som har lett till att de nu vill väga upp ett sänkt oljepris med en höjd oljeskatt.

Fru talman! Jag känner mig naturligtvis hedrad av att finansministern har botaniserat i klipparkivet och läst vad jag sagt om avtalsrörelser. Jag vill försäkra finansministern att den omständigheten att han är medförfattare till SAMAK-rapporten givetvis inte har minskat dess läsvärde och dess betydelse som ett debattinlägg kring en från stabiliseringspolitisk synpunkt mycket central process i samhället.

Men -— och där kan finansministern och jag måhända vara överens — stabiliseringspolitiken är någonting som är så väsentligt för utvecklingen i ett samhälle, att om arbetsmarknadens parter inte skulle känna det ansvar som en effektiv stabiliseringspolitik förutsätter, då måste man också kunna diskutera alternativa möjligheter. Det är jag för min del beredd att göra. Därför tycker jag att SAMAK-rapporten var intressant som ett tankeexperiment för den händelse regeringens stabiliseringspolitik slår fel. Att den dessutom innehåller en del orimligheter, t.ex. att dess slutsatser förutsätter en socialdemokratisk regering, tillhör väl avdelningen för kuriosa, och det har knappast bidragit till att öka rapportens sakliga värde. Diskussionen om inflationsskyddade skatteskalor och allt vad därtill hörer är ju intressant, och det är intressant att höra att finansministern har denna offensiva inställning till inflation och prisutveckling. Men inflationsskydd av skatteskalor är faktiskt ingenting annat än en form av prisutvecklingsgaranti som den fackliga rörelsen kräver. Tar finansministern avstånd från de krav på prisutvecklingsgaranti som fackliga rörelser ställer med samma emfas som han här tar avstånd från det inflationsskydd som vi hävdar måste till för att skydda skattebetalarna mot inflationseffekterna? Sedan är vi naturligtvis överens om att alla indexregleringar egentligen är onödiga om man lyckas med de politiska mål man ställer upp, dvs. att föra en effektiv stabiliseringspolitik. Jag tror dock inte att regeringen själv riktigt vågar tro på sina föresatser. Som vi har fått bekräftat här i dag har man ju inte varit beredd attt.ex. avskaffa livsmedelssubventionerna. Det tyder väl också på att man vill ha en buffert mot kostnadsutvecklingen, och det tror jag är förståndigt.

Fru talman! Finansministern sade att vi för en vårdslös agitation ute på arbetsplatserna. Jag kan bara notera att upprorsstämningen gentemot den fördelningspolitik som har förts finns tvärsigenom arbetarpartierna. Såvitt jag vet är det inte bara kommunister som protesterar utan även massor av socialdemokrater. Det går nog inte att partibinda det upproret, utan det kommer sig av att man upplever en krass verklighet med en orättvis fördelningspolitik. Därför kommer kraven. När vi i vårt budgetförslag räknar med en högre löneutveckling än vad finansministern har räknat med, så utgår vi från sannolikheten för att avtalsparterna kommer att träffa ett avtal på en högre nivå. Han har ju sagt att det är nog med de 5,5 9 från förra året, därutöver ingenting, har jag läst. Vi tror inte att det blir riktigt så.

Mot bakgrund av den levnadsnivådebatt som har förts är det ju inte rimligt att lägga fram ett skatteförslag enligt vilket de som har de högsta inkomsterna får de största sänkningarna. Det borde ha varit ett helt annat förslag, mot bakgrund av den allvarliga verklighet som riksdagen har diskuterat under en lång tid. Så något om alternativen i politiken. Det är naturligtvis riktigt som finansministern säger: det finns inget samlat borgerligt alternativ. Men ibland gör det faktiskt det, och det gäller t.ex. den ekonomiska politikens inriktning. Vi hoppas naturligtvis att kammaren skall rösta för vpk:s förslag i dag, men en viss erfarenhet på området säger oss att det kanske inte blir så. Kvar står, när det kommunistiska förslaget har fallit, det socialdemokratiska och ett gemensamt borgerligt. Då väljer vi att rösta för det socialdemokratiska förslaget. Detta skall inte ses som något stöd för den socialdemokratiska politiken, som vi förkastar, vill förändra och mycket hårt kritiserar — speciellt när det gäller fördelningspolitiken. Vår röst i dag är en röst mot ett borgerligt alternativ som vore sjufalt värre för de människor ute i landet som drabbas av fördelningspolitiken.

Fru talman! Lars Tobisson ville veta vilka länder som har avskaffat de indexreglerade skatteskalorna. Såvitt jag vet är det bl.a. Belgien, Holland och Storbritannien. När det gäller USA är det högst osäkert om kongressen bifaller det förslag som presidenten har lagt fram. Det är inte alls givet att USA kommer att begå detta misstag. Björn Molin yttrade — och det håller jag med om — att vi sade att när man konstruerar skatteskalorna för 1987 borde man se till att det blev kompensation för prisutvecklingen. Men detta är någonting helt annat än en automatiskt verkande indexreglering. Det är bara att konstatera att basenheten som i år är 7 800 kr. höjs till 9 000 kr. år 1987. Det är en höjning med 13 20. Basenheten höjs med ytterligare 1 000 kr. år 1988 — en höjning med ytterligare 11 90. Det krävs bra mycket inflation, innan man kan hävda att vi inte har höjt basenheterna i skattesystemet till en sådan nivå att vi har gett kompensation för prisutvecklingen. Det är en annan sak att vi ovanpå detta inte vill lägga en ytterligare uppräkning, baserad på den inflation som tydligen äger rum mellan augusti 1985 och augusti 1986. Det skulle få en helt orimlig effekt. Dessutom skulle det inte ha ett dugg att göra med den reala utvecklingen av inkomsterna 1987. Nils Åsling tycker nu att SAMAK-rapporten är ett intressant tankeexperiment. Ja, den är litet mer än så. Möjligen är det ett experiment i tänkande, men bakom tanken ligger det faktiskt en högst näraliggande och ganska svårhanterlig verklighet. Om Nils Åsling 1984 tyckte att man var tvungen att ta till så pass våldsamt för att klara en rimlig kostnadsoch prisutveckling i Sverige, vill jag säga att det förslag som vi har lagt fram är en mild och ömsint variant av Åsling-modellen. Så mycket är då uppenbart. Hans Petersson i Hallstahammar frågade varför vi inte har en annan fördelningsprofil på den skattereform som föreslås. Här måste vi göra klart för oss vad vi över huvud taget vill uppnå med vår inkomstskatt. Vänsterpartiet kommunisterna har alltsedan 1982 krävt högre marginalskatter. Kommunisterna bekämpade reformen då och avser tydligen att nu gå emot den här reformen, som bara syftar till att hålla marginalskatterna på en oförändrad nivå realt sett. Vilket är egentligen budskapet till landets löntagare? Anta att vänsterpartiet kommunisterna hade styrt landet 1982 och förhindrat att reformen genomförts. Tar vi då exemplet med en LO-medlem med genomsnittlig inkomst, finner vi att han i år hade haft 75 76 marginalskatt. Det skulle betyda att löneförhandlarna, som Hans Petersson nu antar, skulle ha varit tvungna att kräva mycket stora lönehöjningar. För att få en löneförbättring på 1 kr. i timmen skulle de med dessa marginalskatter vara tvungna att ta ut 5:60 kr. av arbetsgivaren. 3 kr. går till marginalskatt och 1:60 kr. till socialförsäkringsavgifter. För att medlemmen skall få 1 kr. i lönekuvertet måste lönekostnaden stiga med 5:60 kr. Jag vet att Hans Petersson inte har mera tid till förfogande, men tänk igenom det där en liten smula. Hur går det med företagen som skall konkurrera med företag i andra länder? Visserligen har man i utlandet mycket höga arbetsgivaravgifter, men marginalskatterna i de ifrågavarande inkomstlägena ligger på 30 96. I Sverige rör det sig i dag faktiskt om 50 26. Därför har vi ansett att den här reformen är absolut nödvändig för att vi skall kunna bevara en rimlig konkurrenskraft och dessutom klara inflationen och jobben i Sverige. Vi har inte gjort det här, därför att vi anser att de högre inkomsttagarna är speciellt förtjänta av stora skattesänkningar. Men det är nödvändigt att vi får ett skattesystem som fungerar och som ger utrymme för reallöneökningar, utan att på ett fullständigt absurt sätt slå ut svenska företag i den internationella konkurrensen. Fru talman! Jag bad om ett besked om hur man ser på höjningen av oljeskatten. Jag tyckte att de besked som gavs var litet vaga. I två fall fick jag emellertid ett visst klarläggande. Det smärtade mig att höra Björn Molin säga att folkpartiet motsätter sig en höjning av oljeskatten av omtanke om de enskilda människorna. Regeringen vill inte låta de enskilda människorna njuta av sänkta oljepriser, enligt Björn Molin. Som jag försökte redovisa i mitt anförande, räknar vi med att priset på eldningsolja 1, dens.k. villaoljan, kommer att sjunka med 500 kr. per kubikmeter i Sverige i år. Av detta skulle vi vilja ta 200 kr. i höjd skatt. Det är det ena. Det som är allvarligt är att jag måste tolka det så att folkpartiet nu hoppar av från riksdagens energipolitiska beslut och egentligen vill att riksdagen skall svika våra åtaganden mot landets kommuner och en stor del av näringslivet, som har satsat på en oljebesparande politik, alternativa energiinvesteringar osv. Jag hoppas att jag tolkar Björn Molin fel och att vi inte så lättvindigt överger kampen både för bättre miljö, för mindre oljeberoende, för lägre importkostnader — allt det som vi var så rörande överens om för bara några år sedan. I annat fall har populismen tagit överhanden på ett ganska orimligt sätt. Vänsterpartiet kommunisterna vill tydligen diskutera en höjning av oljeskatten och anser att pengarna skulle kunna läggas i en fond. Som kammaren vet är jag mycket förtjust i fonder av alla slag, så det låter som ett mycket intressant uppslag.